Fru talman! Bosse Ringholm har ställt följande tre frågor till mig: 1. om jag kommer att verka för ett antagande av det erbjudande som Stockholms stad lämnat i fråga om finansiering av Förbifart Stockholm, 2. vilka åtgärder jag kommer att vidta för att i övrigt säkerställa finansieringen av Förbifart Stockholm och 3. på vilket sätt jag kommer att påskynda planprocessen för att kunna tidigarelägga byggstarten av Förbifart Stockholm. Bosse Ringholm inleder sin interpellation med att påstå att regeringen trots den pågående finanskrisen inte vidtagit några åtgärder för att tidigarelägga större infrastrukturprojekt. Detta är inte sant. Redan i den budget som började gälla den 1 januari 2009 har regeringen förstärkt infrastrukturen med en särskild närtidssatsning. Under åren 2009 och 2010 satsar regeringen årligen 3,8 miljarder extra på infrastruktur; tyngdpunkten ligger på investeringar. Förstärkningen genom närtidssatsningen innebär en ökning av investeringsanslagen för år 2009 med 27 procent. Detta är den enskilt största satsningen på infrastruktur som någonsin har gjorts i en budgetproposition. Tillsammans med den förstärkning på 1,2 miljarder kronor per år, då med tyngdpunkt på drift och underhåll, som inleddes i och med budgeten för 2008 innebär det en förstärkning med sammanlagt 10 miljarder kronor avseende infrastrukturen under de kommande två åren. Inom ramen för regeringens satsning på jobb och omställning har regeringen nyligen aviserat att sammantaget ytterligare 1 miljard kronor ska tillföras under åren 2009-2011 för drift och underhåll av vägar och järnvägar. Förstärkta satsningar på just drift och underhåll innebär insatser som kan ge jobb redan under 2009. De är därtill viktiga tillskott för ökad tillgänglighet i transportsystemet. Förhandlingsmannen för Stockholms infrastruktur redovisade sitt resultat den 19 december 2007 i form av en överenskommelse mellan staten och Stockholmsregionen. Förhandlingsmannens uppdrag var att genomföra en förhandling om Stockholmsregionens infrastruktur med syfte att ta fram en samlad trafiklösning för bättre miljö och tillväxt i landet och Stockholmsregionen. Trafiksystemet i Stockholmsregionen är ansträngt till bristningsgränsen, och kapacitetstaket är redan nått i stora delar av systemet under högtrafik. Samtidigt väntas trafiken öka med upp till 80 procent fram till 2030. Utan stora satsningar på infrastrukturen och på miljön blir situationen på sikt ohållbar. Förhandlingens trafiklösning ökar kapaciteten i Saltsjö-Mälarsnittet, spårkapaciteten i regionen och mot Mälardalen, kapaciteten på Europavägarna samt tillgängligheten till kärnor och knutpunkter. De allra viktigaste infrastrukturåtgärderna är Citybanan, Förbifart Stockholm och övriga kollektivtrafiksatsningar. Förhandlingsresultatet visar att Stockholmsregionen är beredd att bidra till finansieringen av angelägna infrastrukturåtgärder med hjälp av bland annat överskottet från trängselskatten och medfinansiering i andra former. Beträffande resultatet av Stockholmsförhandlingen är Förbifart Stockholm ett av flera projekt som regeringen särskilt vill framhålla. Fortsatta diskussioner kring detta förs i uppföljningsgruppen för Stockholmsförhandlingen och infrastruktur. En del av överskottet från trängselskatten har dock redan använts till finansieringen av Förbifart Stockholm. För 2008 har överskottet från trängselskatten beräknats till 222 miljoner kronor. Av dessa avsattes 92 miljoner kronor till Förbifart Stockholm. Den 18 december förra året fattade riksdagen beslut om transportinfrastrukturen utifrån regeringens infrastrukturproposition Framtidens resor och transporter . Riksdagens beslut satte punkt för den första delen av den långa process som ska utmynna i planer för de kommande åren fram till 2021. Samtidigt som riksdagen fattade sitt beslut tog regeringen beslut om de direktiv som ska vägleda trafikverken och länen i den kommande åtgärdsplaneringen. Förbifart Stockholm har pekats ut som ett prioriterat projekt i denna åtgärdsplanering. Regeringen avser sedan att fatta beslut om åtgärdsplaneringen i början av 2010. Det bör dock nämnas att det för närvarande pågår en tillåtlighetsprövning av Förbifart Stockholm. Vägverket inkom under våren 2008 med en ansökan om tillåtlighet till regeringen. Ärendet bereds för närvarande av Miljödepartementet. Förskottering är avslutningsvis ett sätt att tidigarelägga byggandet av olika projekt. Vägverket, Banverket och i vissa fall regeringen har prövat ett antal förskotteringsärenden, och intresset är stort hos framför allt kommunerna. Det ekonomiska utrymmet är dock begränsat. Det är i första hand Banverket och Vägverket som bereder förskotteringsärenden och gör en bedömning av om det finns utrymme för ytterligare förskottering. I de fall förskotteringen avser ett objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor ska ärendet underställas regeringens prövning. Något ärende gällande förskottering av Förbifart Stockholm har inte inkommit till regeringen.

Fru talman! Jag tackar för svaret, även om det var magert. Förbifart Stockholm är en central fråga, inte bara för Stockholmsregionen utan för hela landet, eftersom Mälarsnittet när det gäller både väg och järnväg är centralt för att få hela rikstrafiken att fungera, såväl den spårbundna som vägtrafiken. De tre frågor som jag har ställt har inte via svaret förts en enda millimeter framåt, om jag kan läsa rätt i svaret. Jag har först uppmärksammat att det moderata finansborgarrådet i Stockholm, Sten Nordin, gjorde ett politiskt utspel, som det heter, i början av december månad där han föreslog en rad insatser för att kunna höja jobbaktiviteterna i regionen och därmed bidra till att försöka minska arbetslösheten i landet. Han skrev i sitt förslag: "Staden är beredd att medverka till att arbetet med Förbifarten bedrivs med högsta prioritet, så att byggnationen kan komma igång fortast möjligt. Staten bör, särskilt i rådande konjunkturläge, fatta alla nödvändiga beslut och anvisa finansiering i övrigt. Staden är beredd att förskottera medel för den första sträckan av vägen, så att bygget kan komma igång." Något är fel i kommunikationen, Åsa Torstensson, mellan den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus och den borgerliga regeringen. Antingen talar inte den borgerliga regeringen med den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus eller vice versa om denna signal uppenbarligen inte har nått fram till Regeringskansliet eftersom Åsa Torstensson säger att någon ansökan eller framställan inte har kommit från Stockholm stad. Jag vet inte om inte det här ska uppfattas som en invit från Stockholm stad eller om det bara är någonting som Sten Nordin, det moderata borgarrådet, gjorde för pressens skull, att det var ett utspel för att ge intryck av handlingskraft men som i realiteten inte var någonting. Åsa Torstensson och regeringen sitter och väntar och säger: De har inte skickat någon formell begäran. Alltså finns det inget värde i det, och vi gör ingenting. Ja, det är borgerlig passivitetspolitik som vi känner den. Det är det som den borgerliga regeringen är bäst på, att göra ingenting. Och uppenbarligen väljer man nu dessutom i maskopi med Stockholms stadshus borgerliga majoritet att göra ingenting. Jag får väl tolka det så att Sten Nordins löfte inte var värt någonting, eftersom Åsa Torstensson säger att det inte ens har kommit fram de där två hundra meterna som det är mellan Stadshuset och Kommunikationsdepartementet. Min andra fråga handlar om vilka åtgärder statsrådet kommer att vidta för att säkerställa finansiering av Förbifart Stockholm. Och svaret är att regeringen inte tänker göra någonting. Det är som vanligt regeringens bästa gren att göra ingenting. Regeringen hänvisar till förhandlingsmannen, och förhandlingsmannen har ju presenterat en finansiell kalkyl som redan har spruckit flera gånger om. I kalkylen skulle intäkterna från trängselskatterna bidra med merparten av pengarna för Förbifart Stockholm. Om man räknar på en normal ränta behövs det minst 1⁄2 miljard kronor i intäkter för att den här historien ska kunna gå ihop. Då har jag ännu inte räknat med att man får några ökade byggnadskostnader under en mycket lång period. Åsa Torstensson redovisar att man får in ungefär lite drygt 200 miljoner kronor, varav mindre än hälften används för Förbifart Stockholm. Det vill säga: Det finns ingen finansiell kalkyl som håller. Den borgerliga regeringen har helt enkelt ingen lösning på problemet. Min tredje och sista fråga var: Vad ska statsrådet göra för att påskynda planprocessen? Hon svarar inte. Hon hänvisar till att det finns ett ärende i Miljödepartementet. Det visste vi förut. Men min fråga var: Kommer statsrådet att påskynda processen? Nej, inget svar där heller. Det var ett torftigt, fattigt och ganska klent svar.
Fru talman! Jag känner igen Bosse Ringholms svartmålningar. Bosse Ringholm lider av samma sjuka nu som tidigare och vägrar att se svaren i det skriftliga interpellationssvaret. För det första, Bosse Ringholm, tänker jag inte i riksdagen gå in i en debatt som hör hemma i stadsfullmäktige i Stockholm. Det trodde jag att Bosse Ringholm med sin bakgrund förstod att jag inte tänker göra. Men jag har svarat på frågan. Det finns ingen framställan vad gäller Förbifart Stockholm. För det andra har jag svarat att ärendet ligger hos Miljödepartementet att hanteras som sig bör i den typen av ärenden som kräver tillåtlighetsprövning. Miljödepartementet har krävt att Vägverket ska lämna kompletteringar senast den 28 februari till Miljödepartementet. För det tredje kan jag försäkra Bosse Ringholm att den här regeringen har lagt fram en budget med en närtidssatsning på infrastruktur, något som Bosse Ringholm själv tidigare aldrig har mäktat med att ha fokus på, samtidigt som vi mycket allvarsamt tar oss an situationen i Stockholm. Vi pekar mycket tydligt ut vikten av Förbifart Stockholm som ett prioriterat projekt i kommande åtgärdsplanering. I dagsläget arbetar också länet, som sig bör, konkret med åtgärdsplanen innan vi från regeringens sida i början på 2010 formellt fastställer åtgärdsplanen fram till 2021. Det är intressant att Bosse Ringholm tar upp Förbifart Stockholm. Jag hade kanske väntat mig att den samlade socialistiska oppositionen skulle ha varit lika engagerade i Förbifart Stockholm som Bosse Ringholm uppenbarligen verkar vara.

Det vore intressant om Bosse Ringholms egen ambition för Förbifart Stockholm framgick tydligt här.

Fru talman! Detta är en interpellationsdebatt mellan mig som interpellant och statsrådet. Det är ingen valdebatt. Statsrådet ägnar sig åt att angripa personer som inte ens är närvarande och inte har möjlighet att yttra sig. Det kan man göra i valdebatter. Detta är en interpellationsdebatt. Jag tolkar svaret som ett uttryck för att statsrådet har klent på fötterna. Jag har ställt tre enkla frågor till statsrådet. När det gäller den första frågan, om det finns något intresse från regeringens sida att medverka till den borgerliga majoriteten i Stockholms erbjudande att förskottera pengar för Förbifart Stockholm, säger statsrådet att det inte finns någon sådan ansökan. Jag konstaterar då att det uppenbarligen inte finns någon som helst kontakt mellan den borgerliga regeringen och borgerliga ledningen i Stockholms stadshus. Eller är det så att statsrådet säger att den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus bluffar när jag läser innantill ur det dokument som man har antagit i stadshuset där man erbjuder sig att förskottera pengar till Förbifart Stockholm? Vill statsrådet ge sken av att den borgerliga majoriteten i stadshuset bluffar? Jag läser innantill ur majoritetens eget dokument. Har man skrivit fel när man har lämnat detta erbjudande? Det får väl kontrolleras med borgarrådet Sten Nordin om han har lämnat felaktiga uppgifter i det dokument som han har offentliggjort om att han är beredd att förskottera. Det är märkligt att statsrådet uppenbarligen inte har någon som helst kontakt och kommunikation med den borgerliga majoriteten i stadshuset. Man befinner sig 200 meter från varandra men vet inget om varandra. Regeringen vet inget om något erbjudande. Hade ett erbjudande lämnats skulle statsrådet förmodligen ändå inte ha varit intresserad. Min andra fråga gällde om statsrådet kan medverka till att man kan säkerställa finansieringen av Förbifart Stockholm. Jag har pekat på att den kalkyl som statsrådet hänvisar till i sitt svar har spruckit för länge sedan. Statsrådet har i sin egen kalkyl och i den förhandlingsmall som hon har lämnat till underlaget konstaterat att det behövs minst 1⁄2 miljard kronor per år bara från trängselskatten som är en del av finansieringen. Det visar sig att intäkterna är 200 miljoner, och då har ändå statsrådet och regeringen i övrigt brutit mot den överenskommelse som fanns i folkomröstningen om att pengarna skulle gå till både Förbifart Stockholm och kollektivtrafiken. Trots att statsrådet bryter mot överenskommelsen i folkomröstningen lyckas statsrådet inte åstadkomma en kalkyl där det finns några pengar till Förbifart Stockholm. Det finns bara ett luftslott från regeringens sida när det gäller finansieringen av Förbifart Stockholm. Jag kan förstå hur man kan tänka sig att påskynda planprocessen för att regeringen ska få fram beslut. I en lågkonjunktur som denna vore det intressant om regeringen kunde medverka till ett och ett annat jobb som skulle kunna bli följden av en tidigarelagd Förbifart Stockholm. Jag förstår att Åsa Torstensson inte är ett dugg intresserad av att påskynda någon process. Eftersom regeringen inte har några pengar är det meningslöst att påskynda processen. Regeringen har inte någon intention att genomföra projektet inom rimlig tid. Åsa Torstensson och regeringen bygger luftslott. Ett sådant kan man varken åka bil, buss eller köra tåg på. Regeringen har ett utomordentligt gott tillfälle i den arbetslöshetssituation vi är nu att förstärka insatserna inom infrastrukturen. Men regeringen gör ingenting, inte ens på detta område.
Fru talman! Hur var det nu med valdebatter och att inte involvera personer som inte är närvarande i kammaren, Bosse Ringholm? Jag tänker på Sten Nordin. Jag förstår att Bosse Ringholm inte här och nu vill gå in i diskussionen om Förbifart Stockholm. Det är lite synd att inte den samlade socialistiska oppositionen är med i debatten om Förbifart Stockholm. Då hade det blivit tydligare vad det är för ambition den samlade oppositionen har för Förbifart Stockholm. Bosse Ringholm behöver inte tvivla på regeringens ambition för Förbifart Stockholm. Hade Bosse Ringholm studerat de direktiv som har gått ut till verk, län och regioner hade han sett att det mycket tydligt står om prioritet för Förbifart Stockholm. Trängselskatten är en mycket viktig finansiering av Förbifart Stockholm. Det tydliggjorde regeringen tidigt under denna mandatperiod. Apropå luftslott så är det de luftslott som Bosse Ringholm har varit med och byggt upp som jag nu undan för undan försöker riva. Det gör jag bland annat genom att göra rejäla satsningar på infrastruktur, både på väg och järnvägssidan i och kring Stockholm och i andra delar av landet. Undan för undan river vi alltså de luftslott som Bosse Ringholm har byggt upp. Var inte orolig, Bosse Ringholm! Vi har starkt fokus på väginfrastrukturen i och kring Stockholm. Vi har lagt resurser på närtidssatsning som kommer att märkas. Vi har en beredning som pågår i Miljödepartementet. Det vore dock intressant att höra vilka ambitioner Bosse Ringholm som ledamot av denna kammare har för Förbifart Stockholm.

Fru talman! Nu har frågan uppenbarligen lämnat regeringen eftersom regeringen via Åsa Torstensson begär besked av oppositionen om hjälp med finansieringen av Förbifart Stockholm. Jag har pekat på att den kalkyl som Åsa Torstensson har lämnat i sitt interpellationssvar har spruckit för länge sedan. Jag vill att Åsa Torstensson lyssnar noga. Kalkylen förutsätter att det krävs minst 600 miljoner kronor varje år från trängselskatten för att den ska gå ihop. Förra året redovisade Åsa Torstensson själv i sitt interpellationssvar att man fick in 200 miljoner. Då har ändå Åsa Torstensson brutit mot överenskommelsen att man ska använda pengarna till både kollektivtrafik och väganslag. Det innebär att det inte finns någon finansieringslösning. Jag drar den enkla slutsatsen att Åsa Torstensson inte vill påskynda beredningen av ärendet i Regeringskansliet, för om ärendet skulle påskyndas och man fick fram ett beslut skulle regeringen stå där naken utan pengar att verkställa beslutet. Det bästa är väl därför att sega och sega och låta ärendet dra ut på tiden ett antal månader eller ett år till eftersom man saknar finansiering för verksamheten. Jag försökte vara hygglig och säga att det var ett gentilt erbjudande som den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus och det moderata finansborgarrådet Sten Nordin lämnade genom att säga att man var beredd att förskottera pengar till detta. Då säger Åsa Torstensson att hon inte har fått någon framställan från Sten Nordin. Jag tror inte att Sten Nordin bluffar när han säger att han är beredd att förskottera. Men uppenbarligen är det så att några kontakter mellan den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus samt Regeringskansliet och den borgerliga regeringen inte tycks finnas. De där 200 meterna mellan Regeringskansliet och den borgerliga regeringen och den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus tycks vara miljarder meter.
Fru talman! Till skillnad från interpellanten lyssnar jag på interpellanterna. Jag hör ju att Bosse Ringholm hänvisar till hur han själv hanterade viktiga väg och järnvägsprojekt genom att sega på dem. Jag förstår att det är av egen erfarenhet han ger detta svar. Vi har konkret arbetat med Stockholm och Stockholmsregionen i syfte att hitta bra, långsiktiga och ekonomiskt hållbara lösningar, inte bara för stockholmarna, utan det är, som Bosse Ringholm sade inledningsvis, viktigt för andra delar av landet att infrastrukturen kring och i Stockholm fungerar annars blir det lätt en propp i systemet. Lyssna nu, Bosse Ringholm: Jag har svarat att den här regeringen mycket tydligt har prioriterat Förbifart Stockholm. Bosse Ringholm har valt att inte svara på hur oppositionen ser på Förbifart Stockholm. Det kan vi kanske ta i en annan debatt.